Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag har stor förståelse för förseningen och är glad över att vi är här. Jag vill tacka statsrådet för svaret, och jag hoppas att vi i dag får ett nyanserat samtal om den svenska narkotikapolitiken. Jag vill kort gå in på statsrådets svar innan jag tänkte bli lite mer framåtriktad. I sin genomgång säger statsrådet: "Min uppfattning är att narkotikapolitiken redan i dag utgår från evidens, beprövad erfarenhet och bästa tillgängliga kunskap." Enligt statsrådet fanns det inte kunskap om att droganvändningen är störst bland dem med lägst inkomster när statsministern med stöd från bland annat justitieministern uttalade följande: "Vi vet att den största konsumtionen har vi i de välbärgade områdena. Djursholm, Danderyd - det är där du har den största konsumtionen." "Vi vet", sa alltså statsministern i augusti 2019. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning gjorde efter det uttalandet en undersökning på uppdrag av Folkhälsomyndigheten som visade precis den motsatta verkligheten, precis som statsrådet påpekade: Man använder mest narkotika i fattiga områden. Beroende är kopplat till fattigdom, och de som oftast dör, blir hemlösa och mår illa på grund av sin beroendesjukdom är de fattiga. Att det finns en sådan slagsida i beroende, oavsett om det gäller narkotika, alkohol eller något annat, är dock på inget sätt en ny kunskap. Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes 2018 nästan sex gånger fler narkotikabrott i Rinkeby-Kista än i Danderyd. Även Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning har i flera år konstaterat detta sammanhang. Avloppsanalyser visar inte heller att det är i de välbeställda områdena som man använder mest droger. Detta är helt i överensstämmelse med internationell forskning. Att de välbärgade använder mest droger var alltså inget vi visste i augusti 2019. Men det var vad statsministern visste och fick stöd för från sina ansvariga statsråd på området. Detta gör, får jag ärligt säga, att förtroendet minskar för statsrådets besked om att hennes uppfattning är att narkotikapolitiken vilar på bästa tillgängliga kunskap. Men nu är det ju inte statsrådet eller jag som ska vara de absolut bästa experterna. Vi är enbart politiker och ska i stället basera våra beslut på "bästa tillgängliga kunskap", som statsrådet så väl uttrycker det. Då kommer vi till en annan fråga, som inte handlar om vad vi har gjort eller sagt fram till nu utan om vad vi ska göra framgent. Politik bör ju handla mer om framtiden än om historien. Det var som sagt Folkhälsomyndigheten som säkrade att kunskapen om det faktiska bruket av narkotika i Sverige förtydligades för regeringen. Detta gav tydligen regeringen en bättre möjlighet att lyssna och ta till sig av "bästa tillgängliga kunskap" om den sociala fördelningen av narkotikaanvändning. Det förstår jag att statsrådet uppskattar. Fru talman! Det är dags att lyssna på Folkhälsomyndigheten än en gång. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regeringen utreder den svenska narkotikapolitiken, inklusive den kriminalisering av eget bruk som infördes 1988 och som aldrig blivit utvärderad under de 33 år som den har existerat. Socialutskottet har också beslutat att utreda den svenska narkotikapolitiken. Initiativet kom från Centerpartiet, som precis som övriga partier vill se att färre använder narkotika. Men vi vill också, och detta är oerhört viktigt, fru talman, se färre skadeverkningar hos dem som ändå använder narkotika trots att det är olagligt. Fru talman! Jag ifrågasätter inte att narkotika ger skadeverkningar. Jag ifrågasätter däremot att vi ska fortsätta att acceptera de skadeverkningar som dagens narkotikapolitik kommer att fortsätta att leda till. Inte minst ifrågasätter jag att statsrådet och regeringen vägrar att undersöka om skadeverkningarna i form av bland annat europeiskt rekord i drogrelaterad död till någon del orsakas av den nuvarande narkotikapolitiken. Sverige har som sagt den högsta narkotikadödligheten i Europa. Jag vill därför fråga statsrådet om det kan tänkas att det finns andra länder som har en bättre politik på området för att rädda liv. Om så är fallet, skulle statsrådet då vilja vara öppen för att utan förbehåll låta forskare undersöka hur "bästa tillgängliga kunskap" i andra länder ser ut när det kommer till att rädda livet på dem som har en beroendesjukdom? Vill statsrådet också ge sin syn på att Folkhälsomyndigheten faktiskt rekommenderar en utvärdering av kriminaliseringen av eget bruk?

Fru talman! Jag tycker att den här interpellationen är viktig, liksom debatten och diskussionen, och jag vill ge en bakgrund till varför jag tycker att den är viktig. Jag växte upp i Rågsved i södra Stockholm på 70-talet. Vid den tidpunkten var Rågsved präglat av narkotikamissbruk, kriminalitet och stor fattigdom. För ett par månader sedan åkte jag tillbaka till min hembygd och min barndoms Rågsved och kunde då konstatera att dagens Rågsved fortfarande är präglat av narkotikamissbruk, kriminalitet och stor fattigdom. Enda skillnaden är att man inte längre heter Larsson eller Svensson. Man heter Abdullah eller någonting annat, eftersom stadsdelen har ändrat etnisk karaktär. Men fattigdomen, knarket och kriminaliteten finns kvar. Jag förstår att denna interpellation härrör från en diskussion om huruvida statsministern har lagt ansvaret för narkotikamissbruket på de välbärgade och att det är det som har retat upp interpellanten. Jag tror att vi behöver ha ännu mer kunskap på det här området. Jag konstaterar att stadsdelarna Rågsved, Tensta och delar av Botkyrka präglas inte bara av fattigdom och kriminalitet utan också av att vara lamslagna av maffialigor, av människor som skjuter folk, som är en stor plåga för befolkningen i de stadsdelarna. Vad är det som driver maffiorna som plågar människorna? Är det den starka köpkraften bland de bosatta i Rågsved som driver maffiorna? Eller kan det vara de som sitter på Stureplan och partyknarkar? Eller är det de som befinner sig i villorna i Lidingö och som har råd att handla narkotika till ett högt pris? Jag tror att det är de sistnämnda som driver maffiorna, som driver efterfrågan och som driver upp priserna på den typen av produkter. Jag menar att när statsministern riktar krav mot de människorna måste de inse att det kan vara fint och kanske kul att använda narkotika på en krog på Stureplan, men det får effekter på skjutningarna i Sverige och otryggheten i den typen av bostadsområden. Den saken gör regeringen och statsministern rätt i att försöka påpeka. Delar statsrådet den uppfattningen? Är det den kommersiella efterfrågan som driver fram de kriminella problem som narkotikahandeln för med sig? Är det så att välbärgades efterfrågan på narkotika kan ha en betydelse för skjutningar i Tensta och i Rågsved?

Herr talman! Jag ska försöka leva upp till Folkhälsomyndighetens uppmaningar i denna fråga, och jag hoppas att statsrådet gör likadant. Jag tackar igen för svaret. Något jag gärna vill lyfta upp igen är att Centerpartiet och Socialdemokraterna delar målet om att så få som möjligt ska använda och missbruka droger. Men de som redan har en beroendesjukdom måste få den bästa behandlingen, och det måste vara fokus på skademinimering. Det viktigaste är inte att de slutar med droger även om de skulle vilja det, utan det viktigaste är att vi räddar liv och att de människorna har ett bra liv och inte skadas. Att alla slutar med droger är självklart bäst, men för dem som det inte är möjligt för är nollvision och kriminalisering inte ett stöd utan ett hinder. Det är därför bra att ha de två målen samtidigt där man skiljer på bruk och missbruk. De som redan har ett missbruk ska få vård och stöd, och övriga ska förmås att inte bruka. Därför är det avgörande att narkotikapolitiken ser på dessa mål. Gör dagens politik det på ett bra sätt? Är det bästa för en människa som har en beroendesjukdom att vi betraktar den människan som kriminell? Eller är det bättre att säga att hon är sjuk? Jag tror att det bästa är att säga att hon är sjuk och behöver vård. Om en person har en sjukdom, är det då inte rimligt att undersöka vad som kan göras för att minska barriärerna till hjälp? Är det bra att kriminalisera personen så att hon vet att samhället vill straffa henne för hennes sjukdom? Jag tror inte det. Statsrådet var inne på att användningen av narkotika i Sverige ökar. Det har överraskat Noa, och användningen ökar i alla åldrar. Narkotikan är lättillgänglig i Sverige och används i all delar av samhället. Så är det redan nu med kriminaliseringen. Därför är det många som säger att vi inte ska kriminalisera de människor som har en beroendesjukdom. Vem är det som säger att man inte bör göra det? I mina ögon behöver det inte vara kontroversiellt att utvärdera en politik som har varit rådande i 30 år men som aldrig har utvärderats. Det anser inte heller Narkotikapolisföreningen, Folkhälsomyndigheten eller FN, men det anser statsrådet. Statsrådet påpekade tidigare att hon är öppen för att utvärdera narkotikapolitiken baserat på det initiativ som har tagits i socialutskottet. Men, herr talman, att titta på ett hus för att se om det har byggts ordentligt men att vägra titta på om grunden för huset är stabil är inte ett bra sätt att utvärdera husets säkerhet, trygghet och funktion. Det är helt enkelt inte särskilt smart. Om man vill titta på om något funkar är grunden viktigast, och grunden för svensk narkotikapolitik är avkriminaliseringen. Därför måste man vara öppen för att kunna utvärdera den i samband med den utvärdering som ändå ska ske. Statsrådet lyfter fram ord som jämställdhet och mänskliga rättigheter. Låt mig då påpeka att de som har beroendesjukdom och som använder narkotika i mycket större omfattning är prostituerade och lever på gatan. Är det jämställt och jämlikt? Jag anser inte det. Nyligen berättade en kvinna att hon hade blivit våldtagen men nekats ersättning därför att hon var drogpåverkad - på grund av dagens lagstiftning. Är det jämställt? Jag anser inte det. Angående mänskliga rättigheter kan man säga att FN har påtalat att Sverige inte lever upp till de mänskliga rättigheterna på området. Amnesty International instämmer. Om vi är överens om att bästa tillgängliga kunskap ska vara grunden för narkotikapolitiken, statsrådet, varför är det så viktigt att motarbeta att förutsättningslöst utreda vad denna kunskap visar om hur vi kan få fler ur sin beroendesjukdom?

Herr talman och fru statsråd! Jag träffar ibland en förening som heter Brukarföreningen Stockholm och som har sina lokaler strax söder om Globen i Stockholm. Det är en förening som gör fantastiska insatser för att hjälpa narkomaner och missbrukare - och de är dessutom modiga nog att föra en diskussion där de själva tar upp narkotikapolitik och annat. När jag pratar med dem om alla möjliga saker och ting märker jag att vi ibland inte håller med varandra. De driver bland annat frågan om avkriminalisering, och där håller jag inte med. Men de säger också tydligt att det kanske största bekymret de har är bristen på vård. När en person blir motiverad och känner att det är dags att försöka göra någonting åt livssituationen ställer Region Stockholm inte upp med erforderlig missbrukarvård. Det skulle jag vilja höra några kommentarer kring från statsrådets sida. Jag är glad över de insatser som regeringen har gjort när det gäller att utöka sprututbytesprogrammen. Jag vet att det har funnits ett stort motstånd i delar av Sverige, och jag tycker att det är rimligt och riktigt att inskränka det kommunala vetot och se till att det finns möjligheter att arbeta med detta. Jag tycker att man ska se till att det startas sprututbytesprogram i samtliga regioner i Sverige. Så är inte fallet i dag. Jag är också glad och stolt över det regeringen har gjort när det gäller naloxon och hoppas att det kommer fler åtgärder på den punkten. Det räddar nämligen liv i största allmänhet. Framför allt vill jag dock stödja den skepsis som jag vet att statsrådet känner gällande avkriminalisering. Som gammal Rågsvedsgrabb vet jag att kamraterna i min klass inte hade haft nytta av en avkriminalisering; det hade bara fått fler att gå in i haschmissbruk och därmed hamna på det sluttande planet ned mot narkotikamissbruk och elände.

Herr talman! Jag måste börja med att säga att jag håller med statsrådet. Det är ingen som säger att vi ska avkriminalisera. Det säger inte jag, och det säger inte Centerpartiet. Det vi säger är att det när vi talar om att utvärdera ett helt kunskapsområde är lite anmärkningsvärt att den minister som har ansvar för detta område aktivt går ut och säger att det är kunskap man inte vill ta till sig. Forskare säger: "Att utesluta kriminaliseringen av narkotikabruk från den kommande utredningen vore ett allvarligt misstag som skulle låta viktiga frågor förbli obesvarade. Vi tvivlar dessutom på att några seriösa forskare kommer att vilja delta i en riggad utredning." Det är alltså Sveriges främsta forskare på området som säger så. Samtidigt säger Folkhälsomyndigheten att man måste utreda hela politiken och inte bara vissa delar den. Detta har som sagts inte utretts på över 30 år. Allt vi ber om är att ministern inte utesluter möjligheten att titta på hur den nuvarande lagstiftningen påverkar utfallet av den svenska politiken. Om det finns en vägsträcka där många dör i trafiken är regeringen inte rädd för att titta på om fartgränserna kan behöva ändras eller om vägen ska byggas annorlunda. När vi har ett stort antal dödsskjutningar genomlyses hela rättspolitiken för att minska antalet offer. Varför kan man inte göra detsamma när det kommer till det faktum att vi har Europas högsta narkotikadödlighet? Då är man plötsligt ovillig att genomlysa hela politiken. Vissa delar tittar man absolut på, men det finns också delar där man säger att man inte vill ta till sig kunskapen. Det är det som är anmärkningsvärt. Som socialminister och ansvarig för medborgarnas vård och hälsa anser statsrådet att den som har just den här sjukdomen ska pekas ut som kriminell, och vi får i dagsläget inte ifrågasätta det. Alla uppmaningar om att undersöka om det verkligen är det bästa sättet att hjälpa en person med beroendesjukdom avvisas. Det jag undrar är hur det blev så, herr talman. Jag skulle därför vilja ställa en sista fråga till statsrådet: Varför är det så att kriminaliseringens bevarande är viktigare än att vi blir säkra på att vi ger den absolut bästa vården till och har den bästa politiken för dem som i dag dör av beroendesjukdomar?